Fru talman! Bodil Ceballos har frågat mig hur jag avser att följa upp Världsbankens lån till ett kolkraftverk i Sydafrika inom ramen för utvärderingen av Sveriges politik för global utveckling och i dialogen med Världsbanken. Vidare har Bodil Ceballos frågat mig om det svenska stödet till lånet överensstämmer med utvecklingspolitiken samt hur Sverige verkar för samstämmiga regler i internationella finansiella institutioner. I överensstämmelse med den svenska utvecklings och klimatpolitiken verkar Sverige aktivt för att de aktuella institutionerna ska fortsätta att utöka sin utlåning till förnybar energi och främja globala utsläppsminskningar. Regeringen verkar också för att rigorösa miljökrav ska ställas på utlåningen. Samtidigt kan det finnas enskilda fall där det, efter en noggrann prövning av alternativ, är motiverat att finansiera även icke förnybar energi. Tillgång till energi är en förutsättning för tillväxt och fattigdomsbekämpning. Syftet med lånet till kolkraftverket i Sydafrika är att stödja ett land och en region med stort behov av säker energi för utveckling och fattigdomsminskning. Världsbanken och Sydafrika har bedömt att det enda ekonomiskt hållbara alternativet för att den närmaste tiden kunna förse regionen med nödvändig energi är att använda kolkraft. Lånet innefattar också investeringar i förnybar energi och energieffektivitet. Regeringen anser att resultatuppföljning och projektutvärdering är mycket viktigt. Världsbankens ledning har ännu inte redogjort för sin inställning till den av Bodil Ceballos nämnda utvärderingen av om banken vid projektet i Sydafrika följt sina interna riktlinjer. När så sker kommer regeringen att ta ställning till rapportens slutsatser och ledningens svar och avgöra hur de ska följas upp. Regeringen redovisar löpande, via flera kanaler, sin verksamhet i Världsbanken. Sveriges agerande i internationella finansiella institutioner redovisas återkommande i en skrivelse. Regeringen avser att under våren 2012 överlämna en sådan skrivelse som omfattar 2010 och 2011 till riksdagen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansminister Anders Borg för svaret, även om jag inte kan påstå att det är ett svar på mina frågor. Jag ser detta icke-svar som en bekräftelse på min farhåga att politiken för global utveckling, PGU, inte är känd eller åtminstone inte prioriteras av finansministern, trots att den enligt riksdagsbeslut ska genomsyra alla verksamhetsområden. Jag frågade till exempel finansministern om regeringen inom ramen för den resultatrapportering av PGU som är på gång kommer att redogöra för resultaten av satsningen på kolkraftverket i Sydafrika. Det gjorde jag med anledning av vad som framkommit om projektets överensstämmelse med Världsbankens egna regler och i förlängningen med den svenska riksdagens politik för globala utmaningar och regeringens egen skrivelse Att möta globala utmaningar . Jag ser inga hinder för regeringen att besluta att resultatet av kolkraftverksbygget ska redovisas utifrån ett svenskt PGU-perspektiv även innan Världsbanken tagit ställning till sina egna tillkortakommanden. Jag frågade också om finansministern kommer att ta initiativ till att den svenska politiken för global utveckling följs då Sverige röstar i Investeringsbanken i framtiden, men har inte fått något som helst svar på det. Om det är inbakat i svaret är det så väl dolt att jag inte hittar det. Fru talman! Det duger inte att Sverige med sitt historiskt goda rykte i miljö och klimatsammanhang och i solidaritetssammanhang inte följer sin egen politik utan anpassar sig till Världsbankens mycket lägre krav. Den svenska politik vi beslutar om i Sveriges riksdag gäller för Sveriges agerande även utanför landets gränser, i synnerhet när det handlar om beslut om global politik. Det är därför helt obegripligt att Sverige var ett av de länder som aktivt röstade ja till det mycket kontroversiella beslutet att bevilja nämnda lån. Ni kunde åtminstone ha lagt ned den svenska rösten för att kunna gå därifrån med hedern någorlunda i behåll. Finansministern hänvisar till att "Världsbanken och Sydafrika har bedömt att det enda ekonomiskt hållbara alternativet för att den närmaste tiden kunna förse regionen med nödvändig energi är att använda kolkraft". Jag menar att det är ett oerhört kortsiktigt tänkande av både Världsbanken och regeringen. Svensk utrikespolitik verkar vara helt avhängig våra egna handelssyften, och det är den enda röda tråd jag kan hitta i svensk utrikespolitik i dag i praktiken, trots vackra ord om mänskliga rättigheter. Fru talman! Varför är det då kortsiktigt? För det första tar det tid att bygga detta gigantiska kolkraftverk. Därefter kommer det att användas under mycket lång tid för att över huvud taget vara långsiktigt hållbart ekonomiskt. Det handlar alltså inte bara om att hitta ett alternativ för den närmaste tiden. Jag undrar på vilket sätt ministern anser att det är hållbart att lösa energiproblemen den närmaste tiden genom att bygga in sig i ett mycket mångårigt projekt som grundar sig på det ur klimatsynpunkt värsta fossila bränslet, samtidigt som vi vet att isarna vid polerna smälter med en förfärande hastighet och kan komma att lägga stora landmassor och hela länder under vatten, kanske redan innan kraftverket hunnit betala sig. Det kallar inte jag att ta ansvar. Jag undrar också hur regeringen kan påstå att kraftverket leder till fattigdomsbekämpning när fattiga människor berövas sitt vatten, som i stället behövs till kraftverket. Ni sade ja till lånet på väldigt lösa boliner utan att ha fått ta ställning till en välunderbyggd miljökonsekvensbedömning. Hur stämmer det med regeringens egna ambitioner att lägga Sveriges utsläppsminskningar utomlands i stället för här hemma? Hur väl stämmer det överens med regeringens egen skrivelse om att möta globala utmaningar, som tar upp både klimatanpassning och globala utsläppsminskningar som centralt för fattigdomsbekämpningen? Är det kanske regeringens mening att med ena handen bevilja lån till ökade utsläpp och med den andra bygga vallar längs Sydafrikas kuster som skydd mot ett annalkande hav? Det hänger inte ihop. Det är inte konsekvent. Mina frågor till finansministern kvarstår.

Herr talman! Låt oss återuppta denna viktiga debatt om klimatfrågan. Jag vill nyansera Bodil Ceballos bild av svensk klimatpolitik några grader. Låt oss till att börja med konstatera att under de snart mer än fem år som jag har hållit på med världsbanksfrågorna är det alldeles uppenbart att Sverige och de nordiska länderna är de länder som går i fronten i klimatfrågan. Det är vi som ständigt återkommer till den. Det är vi som ger stöd när bankledningen jobbar i den riktningen, det är vi som har varit pådrivande för att IFC och andra organisationer ska jobba med förnybar energi, så jag kan helt enkelt inte dela bilden att Sverige skulle vara passivt i Världsbanks och utvecklingsfrågorna när det gäller klimatfrågan. Vi kan agera med kraft utifrån att Sverige på många områden framstår som ett föregångsland när det gäller klimatpolitiken på grund av att vi under lång tid har jobbat med detta, på grund av att den förra regeringen har gjort insatser och på grund av att den här regeringen har gjort insatser. Nu tycker jag dock att frågeställningen blir lite annorlunda när det gäller ett kolkraftverk i Sydafrika. Sydafrika har en befolkning på 50 miljoner. Av dem lever i runda slängar tio miljoner på mindre än 1 dollar om dagen. Sammanlagt lever nästan 20 miljoner människor på mindre än 2 dollar om dagen. Då är ändå Sydafrika ett av de rikaste länderna i den del av Afrika som ligger söder om Sahara och spelar en avgörande roll för utvecklingen i praktiskt taget alla länder i södra Afrika. Jag tycker nog att utvecklingsmålen också måste få väga tungt i de här sammanhangen. Sydafrikanerna själva är väldigt tydliga med sin prioritering. De vill ha energi, och de vill använda den här typen av teknik. Då kan man naturligtvis säga: Ni borde inte använda kolkraft. Ja, det är naturligtvis en synpunkt som jag kan dela, men jag tycker nog att vi ska börja med att rikta den till de länder som bäst förtjänar den. Det är inte Afrika som har byggt upp de koldioxidutsläpp vi har. Det är inte Afrika som har de ekonomiska resurserna att göra detta utan att det drabbar utvecklingsfrågor. Det är mycket, mycket rimligare att länder som Tyskland, övriga Västeuropa och industrivärlden tar ett tungt ansvar för att fasa ut den här typen av teknologi. Naturligtvis ska vi pådrivande också för att Afrika, med de förutsättningar man har vad gäller både vindkraft och solkraft, ska ha möjligheter att gå över till förnybara energikällor. Men jag tycker att det vore en dålig signal till sydafrikanerna att säga att vi överprövar deras bedömning, att vi tror att de inte är kapabla att väga olika mål mot varandra och att vi därför bestämmer oss för att ta avstånd från att de vill förstärka sin energiproduktion. Naturligtvis ska vi bedriva klimatpolitik. Naturligtvis ska vi ta ett stort ansvar. Jag är den första att tycka att det är bra att Sverige tillhör toppländerna när det gäller att bidra till klimatfinansiering. Men vi måste också visa en respekt för att utvecklingsländerna själva har en förmåga att väga olika mål mot varandra. Sitter man i en regering i ett land med uppemot 20 miljoner människor som lever på under 2 dollar om dagen är det alldeles självklart att utveckling, tillväxt, jobb och sysselsättning är väldigt viktigt. Jag har stor förståelse för att vi sedan också ska försöka påverka Sydafrika och andra afrikanska länder att jobba mer med förnybar energi, men vi måste väga av det här på ett balanserat sätt. Naturligtvis ska vi följa upp den här investeringen. Vi har fått vissa indikationer på att det finns en del förhållanden kring kolkraftverksbygget som man naturligtvis måste noggrant granska, därför att det måste också finnas en klimatdimension i den här typen av investeringar. Man måste granska att det är så effektivt som möjligt och att det sker med respekt för människor som är beroende av vatten och annat i området. Men jag tycker nog att det är uppenbart att kraven ska ställas först på dem som har mest. Europa och USA måste gå i första varvet här. Sedan ska vi naturligtvis också hjälpa och underlätta för utvecklingsländer att förena klimat och utvecklingsambitioner.
Herr talman! Finansministern säger att han vill nyansera diskussionen några grader. Jag menar att om vi följer den politik som jag och Miljöpartiet företräder kommer vi att sänka graderna när det gäller uppvärmningen. Men om vi följer regeringens politik riskerar vi att höja graderna väldigt mycket. Varför ska vi då tänka annorlunda när det gäller Sydafrika och inte respektera det som den sydafrikanska regeringen har bestämt att man ska göra för att minska fattigdomen? Jag hade diskussioner med många parlamentariker från Sydafrika i Sydafrika väldigt kort tid innan det här beslutet fattades. Jag är med i den svenska WEPA-sektionen, och vi hade ett rådsmöte i Kapstaden. De sydafrikanska parlamentarikerna var väldigt nöjda med att de hade beslutat att skapa ett fossilfritt Sydafrika. Det går verkligen stick i stäv med det som den sydafrikanska regeringen sedan har gjort, så jag kan inte hålla med om att det här var det som var det bästa för Sydafrika. Dessutom har man kört över de sydafrikanska folkvalda. Finansministern säger i sitt svar att i överensstämmelse med den svenska utvecklings och klimatpolitiken ska Sverige aktivt verka för att bankerna ska fortsätta att öka sin utlåning till förnybar energi och främja globala utsläppsminskningar. Det är väldigt bra. Ni verkar också för att rigorösa miljökrav ska ställas på utlåningen. Men det som jag undrar är när ni så fall började göra det i praktiken, för det har ju varit tanken hela tiden. Jag har förväntat mig att regeringen gör så, och jag blev därför oerhört besviken när ni fattade det här beslutet som går i helt motsatt riktning. Ni säger också att man kan frångå principerna efter en noggrann prövning. Då undrar jag hur prövningen gick till i det här fallet, för att någon ordentlig miljöprövning inte gjordes har vi redan kunnat konstatera. Det innebär att ni fattade beslut på dåliga underlag, och det tycker inte jag är acceptabelt. Herr talman! Lånet till kraftverket är ansvarslöst om man tänker på kommande generationer. Och jag vill mycket tydligt tala om för finansministern att den klimatpolitik som Sveriges regering för är både oansvarig och kontraproduktiv. Den leder till ökade möjligheter att exploatera olja i till exempel Arktis, och den leder till byggande av kolkraftverk. Som jag ser det ser Sveriges regering till ekonomiska intressen och lämnar de ekologiska intressena och ansvaret att överlämna en beboelig planet till kommande generationer därhän. Ni säger att ni ska bidra till minskningar utomlands för att slippa ta itu med de egna utsläppen i Sverige, och så gör ni så här i alla fall. Det är ofattbart och upprörande. Ni ökar faktiskt utsläppen både här och där. År 2010 ökade de svenska utsläppen med 11 procent. Det handlar om att se hela bilden i stället för varje del för sig, och det handlar om att vara ett föredöme, det som vi tidigare har varit, i stället för att kompromissa ned de egna ambitionerna till andra länders nivåer. Bara genom att gå före kan vi motivera andra. Herr talman! I dag var biståndsministern i utskottet för att berätta om planeringen inför Rio + 20. Ett av de förslag som hon tog upp var utfasningen av subventioner till fossila bränslen, och det bara några år efter att ha stått här och försvarat lånet till Sydafrika. Vi talade också om EU:s politik för global utveckling, som också ska genomsyra alla politikområden men som i praktiken inte heller gör det. Varför? Jag tror inte att det beror på att biståndsministrarna inte vill det, utan att det är ni andra som skyfflar frågan tillbaka till dem, och det är inte okej. När jag skrev den här interpellationen till just finansministern kom den tillbaka med en fråga om det inte var till biståndsministern den skulle egentligen. Men mitt svar var nej, därför att biståndsministern kan redan frågan om politik för global utveckling men inte ni andra.
Herr talman! Sverige är pådrivande i klimatfrågorna. Vi har under den tid som jag har varit finansminister varit pådrivande i såväl EU som Världsbanken, IMF, EFC, EIB och alla de olika institutioner där vi är verksamma inom klimat och utvecklingsfrågor. Det finns inte något land som tydligare har drivit detta än de nordiska länderna och den nordiskbaltiska valkretsen som vi ingår i. Det gäller från Världsbanken till FN och Rio + 20. Det finns inte någon grund för att hävda att vi skulle ha minskat ambitionerna i klimatpolitiken. För mig blir den anklagelsen helt främmande eftersom jag har suttit i Världsbankens styrelse det senaste året. Det är Sverige och de nordiska länderna som tar det tunga ansvaret. Att hävda något annat är inte en rimlig beskrivning av verkligheten. Man skulle önska att andra ville göra mer och att vi kunde få större genomslag för det vi driver men att ge bilden av att Sverige inte tar ansvar är inte rimligt. Innan hade jag en debatt mer Per Bolund om EIB och kolkraftverk i Europa. Det är en mycket rimligare kritik än kritiken mot att man bygger kolkraft i Sydafrika. Vi talar om ett land med 5 miljoner hivsmittade människor och nästan 20 miljoner människor som lever på under 2 dollar om dagen. Vi talar ofta om Gini-koefficienten. Sydafrika har nästan dubbelt så hög Gini-koefficient som Sverige. Det är enorma ekonomiska skillnader. De människor som lever under knappa förhållanden har mycket begränsat ekonomiskt välfärdsutrymme för att forma sin framtid. Då väljer den sydafrikanska regeringen efter noggranna ekonomiska överväganden tillsammans med Världsbanken att landa i att man vill bygga detta kolkraftverk. Jag hade givetvis önskat att vi hade hittat annan energiproduktion, sol och vind, som hade gjort detta rimligare. Sverige har dock och ska ha en nära relation med utvecklingsländer som inte bygger på att vi bara ger pekpinnar utan också lyssnar till dem. Det är uppenbart att sydafrikanerna har gjort sitt val och att vi då skulle bidra till att försöka stänga Världsbanken som finansieringskälla för dem är inte rimligt. Det måste vara så att de som har mest tar störst ansvar för att återställa de koldioxidutsläpp som kommer från den industrialisering som vi i västvärlden har genomdrivit. Vi ska ta ett stort klimatansvar, men jag är inte beredd att underkänna den sydafrikanska regeringens egen prövning i denna fråga. Det är klart att vi ska vara pådrivande, och det är vi på CO2-skatteområdet, i det vi gör själva, i det vi driver i EU vad gäller energiskattedirektiven och i det vi talar om med andra länder. Vi har tagit bort en del av undantagen som tidigare fanns, och det ska vi fortsätta göra så att alla delar av ekonomin ska bära sitt ansvar. Vi är pådrivande i EU för att man ska förstärka både klimatfinansiering och klimatmål, och det ska vi också vara i Världsbankssammanhang. Det betyder dock inte att vi kan titta på enbart ett mål. Vi måste också väga in utvecklingsfrågorna. Sydafrika är som sagt ett land där uppemot 20 miljoner människor lever på mindre än 2 dollar om dagen. Då måste vi ha respekt för att man också prioriterar ekonomisk utveckling.
Herr talman! Att prioritera utvecklingsfrågorna är just det som politiken för global utveckling handlar om. Men när man prioriterar utvecklingsfrågorna får man inte göra det på ett sådant sätt att utvecklingen går bakåt. Det menar jag att kolkraftverket i Sydafrika leder till på sikt, inte i dag eller i morgon men lite längre fram. Det är bra att Sverige är pådrivande. Jag vet att Sverige är pådrivande, men varför stannar det vid vackra ord på papper? Det måste ske något i praktiken. Jag förstår fortfarande inte hur den svenska regeringen kunde säga ja till ett sådant kontroversiellt projekt som kolkraftverket i Sydafrika när till och med USA lade ned sin röst för att man ansåg att det inte var lämpligt att bygga. Kol är det värsta bränslet av alla fossila bränslen. Ska man fortsätta använda fossila bränslen kan man väl använda gas och bygga ett gaskraftverk. Det är åtminstone bättre än kol. Det var också i strid med vad parlamentet uttalat. Hur ska vi tolka det om regeringen säger en sak som strider mot parlamentet? Det är bra att ministern säger att vi ska börja här hemma, för det har vi inte gjort utan precis tvärtom. Vi ska också vara pådrivande på CO2-skatteområdet. Då vore det bra om ministern kunde tala med de moderata riksdagsledamöter som driver en stor kampanj där de beskyller Miljöpartiet för att införa straffskatter och att annat och att vi kommer att ta död på landsbygden på grund av CO2-skatten. Det vore alltså bra om man samordnar politiken mellan regering och riksdag även här i Sverige.
Herr talman! Låt oss notera att ett antal länder röstade nej till att Sydafrika skulle få göra detta. Det var USA, Storbritannien och en handfull andra. Har de avstått från kolkraft? Släpper de ut mindre koldioxid per invånare än vad Sydafrika gör? Nej. Det här är länder som själva är djupt beroende av kolkraft och som har ytterst lite förnybar energi. Storbritannien är kanske ett av de europeiska länder som har mest eget arbete att göra på kolkraftsområdet. Det är inte Sydafrika som har släppt ut kol i Europa, utan det är Storbritannien och ett antal industriländer som har gjort det. Sydafrika är ett rikt land för att vara ett afrikanskt land, men trots det lever strax under 40 procent på under 2 dollar om dagen. Jag känner en djup respekt för att regeringen i Sydafrika måste göra vad man kan för att lyfta människor ur fattigdom och erbjuda utveckling. Det är närmast otänkbart att det ska ske utan att man också får en möjlighet att släppa ut större mängder koldioxid. Att Sydafrika skulle kunna öka sin industriproduktion med 5-10 procent per år i ett par decennier utan att det får effekter i termer av ökad energiförbrukning är inte realistiskt. Det är därför vi rika länder måste ta ett större ansvar för att hantera denna typ av frågeställningar. Vi ska stötta och hjälpa, och när det finns ny teknik och en möjlighet att erbjuda sol och vindkraft för utvecklingsländerna på ett bra sätt ska vi självklart göra det och vara generösa med det. Vi ska dock vara ödmjuka inför att Sydafrika står inför mycket tuffare politiska avvägningar än vad vi gör och visa respekt för att de också har kompetensen och förmågan att göra den samlade bedömningen. Jag avslutar med att tacka för debatten.